Herr talman! För några veckor sedan presenterade den rödgröna samarbetsregeringen med stöd av Vänsterpartiet en stark och tydlig budgetproposition. Den tog ett viktigt avstamp för en politik för fler jobb, för en välfärd som går att lita på och för att inkomstklyftorna mellan män och kvinnor skulle minska. Det skulle ge ökad sammanhållning, och det hade varit avgörande för Sveriges utveckling.Nu blev det inte så. Den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna ville något annat. De röstade för fortsatt hög arbetslöshet, för att den orättvisa pensionärsskatten ska bli kvar, för att de stora satsningarna på vården, välfärden och skolan ska utebli samt för höjningen av a-kassan.

Det är satsningar som faktiskt skulle ha gjort skillnad. Men det hade också inneburit fler arbetstillfällen för dem som är verksamma inom kultursektorn.Vad blir då effekterna mer konkret i uteblivna satsningar, men också av rena nedskärningar inom kulturområdet?

Avgiften kan vara ett hinder, och detta hinder skulle vi ta bort. Denna reform har alla de borgerliga partierna varit emot, förutom Folkpartiet, som har fattat beslut om att man vill införa fri entré, men som man varje år väljer att prioritera bort, bara för att få vara en del av Alliansen.Herr talman! Runt om i nästan alla våra kommuner erbjuds barn och unga att vara med i den kommunala musik och kulturskolan. Det är bra. Men tyvärr är det på många håll alldeles för höga avgifter för att man ska kunna delta, och det gör att många faktiskt inte får chansen. Vi har nog alla på olika sätt tagit del av den glädje och möjlighet att växa som vi ser hos de barn som är med i musik och kulturskolan. Vi hade en satsning på 100 miljoner kronor årligen, som skulle ha möjliggjort att sänka avgifterna för att fler barn skulle ha kunnat vara med. Jag beklagar att det här nu inte blir av. Framför allt är det beklagligt för alla de barn som kanske för första gången skulle ha fått lära sig att spela ett instrument eller lära sig nya danser.För bara ett halvår sedan, i juni månad, satt samtliga borgerliga partier på Sveriges musik och kulturskolors råds möte i Skövde, och alla talade så varmt om vikten av musik och kulturskolans verksamhet. Nu hade ni chansen att möjliggöra för alla barn att vara med. Men ni valde att prioritera skattesänkningar för dem med de högsta inkomsterna. Kulturpolitiker från de flesta partier - jag vet att det finns ett tydligt undantag - pratar ofta om hur man ska göra för att nå ut till fler och hur man ska få en mångfald. Den tredje reformen som fanns med i regeringens budgetproposition var kopplad till en upprustning av många av våra bostadsområden, inte minst i städernas ytterområden. Den handlar om konstnärlig gestaltning av boendemiljöer, om kulturverksamhet i bostadsområden i samarbete mellan professionella kulturskapare och civilsamhället, till exempel studieförbund, ungdomsorganisationer eller idrottsföreningar.

Vi ser vikten av mer kultur, inte mindre. Detta var ett sätt, men tyvärr blir inte heller denna satsning av.Att värna yttrandefriheten och demokratin är något som vi varje dag måste stå upp för. Under den senaste veckan har en fråga fått mycket uppmärksamhet, både i sociala medier och i de mer traditionella medierna. I går genomfördes en manifestation ute på Mynttorget. Jag pratar naturligtvis om den skarpa kritiken som nu riktas mot den borgerliga alliansens slakt på stödet till kulturtidskrifterna. I dagens betänkande säger man att den nedskärning på 15 miljoner kronor som ligger på utgiftsområde Litteratur och kulturtidskrifter i huvudsak bör göras just på stödet till kulturtidskrifterna.Det innebär att ca 75 procent av stödet försvinner, och de flesta tidningar kommer att tvingas att lägga ned, och detta i en tid då vi behöver mer av samhälls, idé, och kulturdebatt, inte mindre. Vi har just nu en mediebransch som är i omvandling. Många kulturredaktioner läggs ned, och jag anser att vi behöver mer av medial mångfald, inte tvärtom.Även om många röster har hörts som har velat sätta stopp för detta har ordföranden i utskottet, moderaten Per Bill, hela tiden hållit fast vid att beslutet gäller. Om han i dag kommer med något annat besked i frågan är det bra. Men det visar ändå på att de borgerliga partierna är beredda att kapa den så viktiga gren som kulturtidskrifterna står för, och det är allvarligt.Vi har slagit vakt om detta stöd. Vi har försökt få er att tänka om, och ni har fortfarande tid på er att nu här i kammaren dra tillbaka detta beslut. Och mitt råd är: Gör det!Herr talman! Jag tillhörde dem som tyckte att det var rena kulturskymningen under den borgerliga alliansens åtta år, men jag kunde aldrig ana att det skulle bli rena månförmörkelsen. Med denna kulturbudget som den borgerliga alliansen med stöd av Sverigedemokraterna nu får igenom är det en sorgens dag för kulturen.Det är många fler delar som jag hade velat lyfta fram i dag, som nu inte blir av utifrån att regeringens starka budgetproposition inte bifölls här i kammaren. Men jag hänvisar till vårt särskilda yttrande ifrån Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som jag naturligtvis ställer mig bakom.

Herr talman! Under utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid, har Sverigedemokraterna presenterat ett starkt och offensivt budgetförslag med högre ambitioner än såväl regeringen som Alliansen. Som hela Sveriges parti vänder vi oss emot regeringens storstadscentrering och anslår i förhållande till regeringens budgetproposition ca 400 miljoner kronor mer. Det är medel som gör skillnad - på riktigt.För Sverigedemokraterna är kulturen en central del av politiken, det mänskliga livet och samhällsbygget. För Sverigedemokraterna är kultur både den humanistiska definitionen, de sköna konsterna, och den antropologiska kring vårt sätt att leva och vara gentemot varandra. För Sverigedemokraterna går kulturpolitiken också tvärsektoriellt utanför det traditionella kulturområdet, och den spelar roll för folkhälsa och besöksnäring. Sverigedemokraterna går i bräschen för nya kulturpolitiska mål och efterlängtade förstärkningar på kulturarvsområdet och civilsamhället.I och med årets budgetmotion kan vi med glädje också presentera en fortsatt breddning och utveckling av vår kulturpolitiska palett. Vi satsar i den här budgeten på idrotts och friluftslivet, vars anslag alltför länge har legat still men som skulle kunna utvecklas så mycket mer med större medel. Vi satsar på öppna museer, en matchning mot regeringens snäva fri-entré-reform som förvisso har goda intentioner men som bara kommer storstadsregionerna till del. Vi budgeterar, i likhet med regeringen, för satsningar på landets kultur och musikskolor som vi menar har stor betydelse för barns bildning, hälsa och kunskap. Ett signum och fokusområde för oss - kulturarvets former - är fortsatt prioriterat. Och vi anslår medel för flera viktiga kulturarvsreformer, såsom ett kulturarvs-ROT, forskning och utveckling av arkeologisk verksamhet, en rejäl förstärkning av den kyrkoantikvariska ersättningen, ökade anslag till Institutet för språk och folkminnen och en välbehövlig anslagshöjning till Riksantikvarieämbetet med mera. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur, medier, trossamfund och fritidBetänk kulturarvets värde! 17,5 miljoner besökare kan inte ha fel, hette ett seminarium under Almedalsveckan tidigare i år, utifrån det faktum att så många gästar landets museer varje år. Enligt en opinionsmätning som tankesmedjan Timbro presenterade tidigare i år är kulturarvet den kulturform som svenskarna anser vara bland de viktigaste från det offentligas sida att satsa på.Kulturarvet skänker sammanhang och förståelse och är ett ryggstöd och en backspegel för en trygg färd framåt. "Att känna att det finns något speciellt med ens släkt, arbetsplats, stad, landskap eller land är en viktig del av ens jag", skriver kulturhistorikern Sten Rentzhog i boken Tänk i tid Herr talman! Vi menar att kulturarvets former förtjänar politisk vilja, inte bara i ord utan också i handling. Dess skapare och bärare har gått ur tiden, men lämningar, såväl materiella som immateriella, finns kvar och frågar efter den politiska viljan och det offentligas stöd.Jag nämnde kulturarvets värde och potential. Dess värden kan vi förstå, såväl estetiskt som samhällsmässigt. Men har vi insett dess potential? I dag bedrivs projekt runt om i landet kring kulturarvets roll i landsbygdsutveckling och som regional tillväxtresurs. Kultur och naturturismen är stark, och besöksnäringen kallas ibland vår nya basnäring. På många håll nyttjar man kulturell planering inom samhällsbyggnaden, och där kan lokalhistoria och arkitekturtradition spela roll. Det är dags att tänka utanför den så kallade boxen på kulturarvsområdet.I ärlighetens namn är jag besviken på såväl regeringens som Alliansens låga ambitionsnivå på bland annat kulturarvsområdet. Man talar gärna om det, eller kanske ogärna, men skjuter inte till några nya resurser. I augusti i år uppmärksammade Sveriges Radio att anslaget till Riksantikvarieämbetet har legat still i decennier och att sakkunniga menar att alla uppgifter inte kan lösas. I oktober i år påpekade Sveriges hembygdsförbund att anslaget till kulturmiljövård inte har räknats upp på tio år och nu nått en bottennivå, samtidigt som behoven ökar ute i landet. Det är inte hållbart. Sverigedemokraterna har budgeterat för förstärkningar och fler bör följa.Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja nämna något om de kulturpolitiska mål som vi också föreslår i samband med detta budgetbetänkande. Där anser vi att kulturen ska finnas med oss i livets alla skeden, därav våra satsningar på alltifrån Skapande skola till Skapande äldreomsorg. Vi menar att kulturen kan spela en större roll för hälso och sjukvård och knyta ihop kulturen med naturen, därav våra stora satsningar på idrott och friluftsliv.Den röda tråden i Sverigedemokraternas budget för utgiftsområde 17 är tillgänglighet och folkhälsa, och fokusgrupper är barn och funktionsnedsatta och deras tillgång till kultur. Anslagshöjningar föreslås därför bland annat till Riksteatern, Riksutställningar och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor.Jag avslutar med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation gällande mål för kulturpolitiken.
Herr talman! Jag ska börja med att säga att det är ganska patetiskt att här står Sverigedemokraterna och Aron Emilsson och lyfter fram sin budgetmotion på utgiftsområdet och talar om allt det som man velat göra. Men för 15 dagar sedan satt ni här i riksdagens kammare och röstade för en annan budgetmotion som ville dra ned på anslaget till kulturen. Då blir det rent patetiskt att du står här och säger att här vill ni göra satsningar.Du hade chansen att faktiskt lägga ned din röst eftersom 365 miljoner som den rödgröna samarbetsregeringen satsar hade gett mer pengar till kulturen, inte minst till kulturarvet eftersom vi hade en satsning på fri entré till museerna. Även om ert förslag ser annorlunda ut hade det tillgängliggjort kulturarvet för så många fler. Men du valde att rösta bort det, och då får du ta ansvar för det. Då kan du inte stå här i kammaren 15 dagar senare och säga att det är viktigt med kultur. Det är för mig patetiskt.En fråga som jag skulle vilja ställa till dig handlar om kulturtidskrifterna. Ni hade ju en nedskärning på anslaget till litteratur och kulturtidskrifter på 40 miljoner.Häromdagen uttalade du att ni skulle kunna göra en förändring här. Vad är det som skulle göra att du som sverigedemokrat skulle kunna ställa dig bakom kulturtidskrifterna med den inriktning som de har och med den mångfald av röster som ska höras?
Herr talman! Det är stora ord om regeringens satsningar. Men det är de facto så att Socialdemokraterna hade möjlighet för några veckor sedan att rösta för Sverigedemokraternas budgetmotion, som innehöll de största satsningarna på det här utgiftsområdet.Vi lägger fram olika budgetförslag som står emot varandra. Vi röstade för vår egen budgetmotion i första hand. När den föll hade vi ett flertal gånger öppnat armarna för bland annat Socialdemokraterna. Om ni hade varit öppna för samtal, diskussion, dialog och förutsättningslösa förhandlingar på en rad olika områden, där vi var beredda till långtgående kompromisser, hade vi kanske kunnat stödja er budget. Men med kalla handens politik når man ingen vart. Det är snarare rent oförskämt. Det är klart att vi inte kan stödja er då.När det gäller kulturtidskrifterna är det min klara uppfattning att vi bör lyssna till de olika röster som finns inom Kultursverige, och det gör vi oavsett om vi gör olika politiska prioriteringar i den här kammaren. Det tycker jag att man ska göra.Om vi ser att det inom det stora anslagsområdet kommer att vara möjligt att i någon mån omfördela neddragningarna är vi naturligtvis öppna för att titta på det. De här reaktionerna har kommit de senaste dagarna, så vi får sätta oss ned och lyssna och se vad vi skulle kunna göra framöver. Men just nu ligger vår budget som den ligger.
Herr talman! Det här är ju så tydligt: "Vi hade kunnat lyssna". Men ni hade ju redan visat att ni hade nedskärningar på mångfald inom litteraturen och allt det som kulturtidskrifterna står för, mångfalden av röster. Därför blir det patetiskt när du står här i kammaren i dag, Aron Emilsson, och säger att det här är viktigt. Det är ingen som tror på den politiken.Du talar om att det är viktigt, och ni återkommer till det i er motion, att barn, unga, äldre och funktionshindrade ska få möjlighet att ta del av kultur. Men ni säger ju även här nej till alla satsningarna. Fri entré var det ena som jag lyfte fram tidigare. Det andra var vikten av att få ned avgifterna till musik och kulturskolor. Det röstade ni bort genom att i stället stödja den borgerliga alliansens budgetmotion. Det tredje var att nå ut med kultur i bostadsområdena där barnen, de unga, de äldre och många med funktionshinder bor.
Herr talman! Det finns mycket att bemöta här. Är det någon som är patetisk i denna diskussion är det Gunilla Carlsson. Hon står och säger att det är patetiskt av Sverigedemokraterna att inte rösta för regeringens budgetmotion, som innehöll en snäv och smal fri-entré-reform i Storstockholm och satsningar på kultur i miljonprogramsområdena. Det är precis där bekymret ligger: storstadscentreringen. Det snäva fokuset är helt uppenbart i ert budgetförslag. Det är problematiskt.Naturligtvis hade vi gemensamma inställningar på en del områden - och har, tror jag. Det finns förutsättningar att titta på var vi är överens. Det kan till exempel gälla kultur och musikskolorna. Intentionerna i fri-entré-reformen är goda, men den kommer bara ett fåtal statliga museer till del. Det är problematiskt.

Herra puhemies!Finska är ett nationellt minoritetsspråk som vi också får använda.Optimistiskt lagd som jag är hade jag redan före den tragiska dagen, den 3 december, förberett ett kulturanförande som jag hade tänkt hålla för drygt en vecka sedan. Jag hade tänkt tala om många stora reformer som fanns i regeringens budgetproposition. Jag hade tänkt tala om likvärdig musik och kulturskola i hela landet och hur vi skulle stärka förutsättningarna för barn och unga i alla Sveriges kommuner att kunna ta del av musik och kulturskolan. Till det tänkte jag koppla en stärkt satsning på Skapande skola med 25 miljarder kronor. Jag hade tänkt beskriva vikten av fri entré till statliga museer och hur vi skulle satsa på kultur i miljonprogramsområden. Jag hade tänkt tala om 1 500 nya platser på folkhögskolorna och en nationell biblioteksstrategi.

Men att man därutöver gör ytterligare nedskärningar var mer oväntat. Efter åtta år av kulturpolitisk stiltje lägger Alliansen alltså nu om kurs. Nu är det nedskärningspolitik som gäller. I stället för en positiv debatt med tal om möjligheter, nya reformer och utveckling av Kultursverige blir det i dag en debatt om konsekvenserna av de nedskärningar som Alliansen och Sverigedemokraterna nu gemensamt gör inom kultursektorn.Det är flera områden där man gör dramatiska nedskärningar. Taltidningarna är ett område. 5,9 miljoner kronor ska bort där. Taltidningarna är utomordentligt viktiga, inte minst för alla synskadade, som också behöver tillgång till dagstidningar. Varför är inte det prioriterat i Sverigedemokraternas och Alliansens Sverige?Kulturtidskrifterna är naturligtvis ett annat område. Gunilla Carlsson lyfte fram det. 15 miljoner kronor ska bort. Vi vet att anslaget i år har varit ungefär 20 miljoner till sammantaget 91 kulturtidskrifter. 75 procent av anslaget ska alltså bort omedelbart.Det var en stor manifestation i går där företrädare för många av kulturtidskrifterna protesterade utanför riksdagen för att visa på vad den här nedskärningen får för konsekvenser. Mitt budskap till dem var då: Försök hålla ut! Vi har ett extra val den 22 mars. Får vi då en rödgrön majoritet kommer vi naturligtvis att återställa stödet. Om ni kan fortsätta er utgivning ett halvår kommer pengarna att vara räddade sedan, om de rödgröna vinner valet.Scenkonsten är ett annat område där Alliansen vill göra nedskärningar. 6 miljoner kronor ska bort, vilket i stor utsträckning kommer att drabba Riksteatern. I Alliansens valmanifest står det att kulturen ska vara tillgänglig i hela landet. Gäller inte det teatern?Snart kommer Per Bill upp i talarstolen. Jag tror att vi då kommer att få höra argumentation om att Alliansen å sin sida har en skattepolitik som skulle gynna kultursektorn genom lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar. Men då ska vi komma ihåg att Per Bill räknar även restaurang och hotellbranschen till kultursektorn. Det är där de stora skatterabatterna finns. På vilket sätt har kulturtidskrifterna, taltidningarna eller scenkonsten nytta av skatterabatter för restaurang och hotellbranschen? Det får vi inget svar på.Jag tror att Per Bill också kommer att tala om att Alliansen för sin del prioriterar barn och unga. Vi håller alla med; det är en prioritering som är viktig från alla håll. Men på vilket sätt prioriterar Alliansen barn och ungdomspolitik när man inte vill gå vidare med stärkta möjligheter för musik och kulturskolan och dessutom lägger anslaget till Skapande skola 25 miljoner kronor lägre än vad vi gör från rödgrönt håll?Kulturpolitiken är sällan det hetaste politikområdet inför ett val. Valrörelsen brukar sällan handla om kulturpolitik, eftersom skillnaderna ofta upplevs som väldigt små från mediernas håll. I dramaturgins intresse vill man blåsa upp områden där det finns stora skillnader.Men än är det inte för sent. Lyssna på vår kritik! Det går att återföra betänkandet till kulturutskottet. Det går att göra justeringar, så att de värsta avarterna av de nedskärningar ni föreslår inte blir av. Lyssna på vår kritik! Återför hela betänkandet till kulturutskottet!Avslutningsvis vill jag kommentera Sverigedemokraternas anförande från samma synvinkel som Gunilla Carlsson. Om ett parti ska kunna vara trovärdigt måste man agera i enlighet med det man säger. Det går inte att å ena sidan lova mer pengar till ett utgiftsområde och å andra sidan rösta för lägre resurser.Tyvärr, Aron Emilsson, var hela ditt anförande inget annat än falsk marknadsföring. Du vilseleder väljarna. Hur ska väljarna kunna göra rationella och initierade val om politiker säger en sak men agerar på ett annat sätt? Alliansen och Sverigedemokraterna har gemensamt skurit ned anslaget till kulturområdet med 366 miljoner kronor. Det du borde ha gjort i ditt anförande var att kommentera varför ni gör de nedskärningarna och inte låtsas som att ni har en annan politik. Er politik är nedskärningar på kulturområdet, inget annat.

Herr talman! Niclas Malmberg talade tidigare om falsk marknadsföring i en väldigt märklig definition. Miljöpartiet kunde ha röstat på Sverigedemokraternas budgetförslag den 3 december. Det innehöll viktiga satsningar på bland annat friluftsområdet, för att ta ett exempel som borde ligga Miljöpartiet nära. Anser inte Malmberg liksom Magdalena Andersson att det är regeringens ansvar att få igenom sin politik i kammaren, eller är det oppositionens? Om vi, då vi sträcker ut en hand och är beredda att förhandla, samtala och ganska långtgående kompromissa - till och med i våra profilfrågor - för att stödja regeringen och lägga ned våra röster, möts av en dörr i ansiktet känns det inte som att Miljöpartiet och regeringen är särskilt noga med att få igenom sin politik. Men det är upp till Malmberg och hans kolleger att bedöma. Regeringen sviker friluftslivet, skrev Svenskt Friluftsliv i oktober i år. Miljöpartiet har inte anslagit några extra medel i kulturområdets budget som skulle kunna göra stor skillnad för svenskt friluftsliv och de gröna näringarna. Ligger de er inte varmt om hjärtat - hur ser ni på det, Niclas Malmberg?
Herr talman! Vem försöker du lura, Aron Emilsson? När Sverigedemokraternas budgetförslag föll stod två alternativ mot varandra: regeringsförslaget och Alliansens förslag. Alliansens förslag hade 366 miljoner kronor lägre anslag till kulturområdet. Ni röstade för det lägre alternativet. Ni skar bort 366 miljoner kronor från kulturen. Det kan du inte snacka bort, Aron Emilsson. Det är den politiken ni har röstat för. Min fråga till dig tidigare var: Hade det inte varit mer klädsamt om du i ditt tidigare anförande hade motiverat varför ni röstade för en nedskärning av kulturområdet med 366 miljoner? Hade inte det varit mer klädsamt än att bedriva någon sorts falsk marknadsföring och prata om en politik som faktiskt inte är den ni har röstat för?
Herr talman! I alla parlamentariska sammanhang, inte minst i Sveriges riksdag, ställs olika budgetförslag mot varandra. Vi röstade naturligtvis på vårt eget i första ledet, men när det föll stod två förslag mot varandra - det är riktigt. I grunden var de sakpolitiskt relativt likadana och lika dåliga på många områden, men jag tror att vi precis som ert parti, Niclas Malmberg, gör en helhetsbedömning av de budgetförslag som ligger. Eller tar ni bara ställning till ett enda utgiftsområde när ni lägger fram en hel budget och röstar i budgetomröstningen? Vi fick göra en helhetsbedömning. Vi sa uttryckligen ett flertal gånger att vi är beredda att kompromissa, samtala och diskutera med regeringspartierna för att ni skulle kunna få igenom er budget. Men om man slänger igen dörren i ansiktet, vad tror du då att det finns för förutsättningar, Niclas Malmberg? Jag har fortfarande inte fått något svar på frågan om att regeringen sviker friluftslivet. Frågan handlar om såväl natur och miljö som regional utveckling och är viktig inom våra utgiftsramar. Varför har ni inga ambitioner där? Er ambition på det området är lika dålig som Alliansens. Var finns Niclas Malmbergs och Miljöpartiets ambitioner för friluftsområdet när Svenskt Friluftsliv med ljus och lykta efterfrågar politisk vilja och offentligt stöd för att kunna utveckla sin verksamhet? Är svaret att hacka på Sverigedemokraterna? Har ni ingen egen politik?
Herr talman! Saken är den att jag skulle kunna rikta oerhört mycket kritik mot Sverigedemokraternas kulturpolitik. Det är oerhört mycket i den kulturpolitik som ni skrev om i er budgetmotion som är fullständigt verklighetsfrämmande, Aron Emilsson. Varför ska jag ta upp tid här i kammaren för att kritisera den politiken när ni själva har röstat emot den och stött en nedskärning av anslaget till kulturområdet med 366 miljoner kronor? Det är den omröstningen som jag tycker är intressant att diskutera. Faktum kvarstår: Hur mycket du än säger att ni skulle ha velat satsa på kulturpolitiken röstade ni i slutändan för en sänkning, Aron Emilsson. Alliansens kulturpolitik stod mot regeringens förslag, och ni valde det lägre alternativet. Naturligtvis gör man en helhetsbedömning. I den helhetsbedömning ni gjorde valde ni att offra kulturen. De svar jag har krävt av dig är på frågorna: Varför valde ni att offra kulturen? Varför tyckte ni att sänkningen av anslaget med 366 miljoner kronor var så viktig att ni valde att fälla regeringspropositionen?

Herr talman! Den här hösten har varit mörk på flera sätt. Efter åtta år av borgerligt styre är det många som är svältfödda på en kulturpolitik värd namnet. Politiken har slitit sönder den konstnärliga friheten, med nyttokrav, reglering och villkor som det inte går att leva med som konstnär. Dessutom är de högerextrema krafterna starkare och hotar den fria kulturen. Konst och kultur ska inte verka efter politikens premisser. De ska skapa sina egna riktlinjer. Svensk kulturpolitik har i dag mer drag av att bevara än av att spränga gränser, provocera och driva samhället framåt. Möjligheten att uppleva och inte minst skapa kultur är begränsad. Vänsterpartiet vill att det ges mer plats inte bara för att uppleva kultur utan också för att skapa kultur. Därför var vi mycket stolta över den budget som vi var med om att lägga fram tillsammans med regeringen. Det handlade om att sänka avgifterna på musik och kulturskolorna. Det handlade om att främja kulturverksamheten i miljonprogramsområdena. Det handlade om fri entré till statliga museer, att satsa mer på skapande skola och fler platser på folkhögskolorna. Men nu blir det inte så. Det är likadant som för satsningarna på att minska inkomstklyftorna mellan män och kvinnor och satsningarna på ensamstående, pensionärer, barn, sjuka och arbetslösa. Allt det är väck på grund av den högerpolitik som stöds av Sverigedemokraterna, som i stället vill fortsätta att ge till dem som redan har och fortsätta med den politik som har ökat klyftorna snabbast i OECD-länderna. De senaste dagarna har slakten som den borgerliga Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna vill utföra mot kulturtidskrifterna uppmärksammats. De avskyr uppenbarligen kulturtidskrifter, inte minst de med samhällsengagemang. Den här delen i budgeten handlar om 15 miljoner kronor som man vill skära bort. Men totalt vill man skära ned anslagen till kulturområdet med drygt 365 miljoner, som det har sagts här förut. Nu om någonsin har det blivit tydligt hur kulturfientliga de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna är och hur mycket de faktiskt hatar offentligt stöd till kulturen. När jag gick på kulturutskottets möte i tisdags trodde jag att det kanske fanns en öppning, att de borgerliga partierna skulle ompröva sitt beslut. Men svaret vi fick då var: Det kanske kommer som en chock för kulturtidskrifterna, men de som slipper höjda skatter blir i alla fall glada. Vi vill inte ha sänkta skatter för de redan välbeställda. Vi vill ha en levande kultur. Vi vill ha en levande demokrati. Det är vad det handlar om. Jag vill med anledning av det fråga er som står bakom betänkandet: Vilka av de 91 tidskrifter som i dag har stöd på summor från 25 000 kronor upp till 725 000 kronor per år vill ni lägga ned? Därmed ställer jag mig bakom det särskilda yttrande som vi har i betänkandet.

Herr talman! Jag ska börja med något som jag aldrig har gjort förut. Jag ska yrka på återremiss. Alliansen har lyssnat in de åsikter som har framförts. Vi har vridit och vänt på alla stenar. Vi kommer därför att låta utskottet behandla ärendet igen, då vi efter en budgetteknisk genomgång ser en möjlighet att hitta en lösning som innebär att anslaget till kulturtidskrifterna inte kommer att påverkas. Våra ramar och vår politik ligger fast. Vi ser en möjlighet till förtydligande beträffande anslag 3:1. I enlighet med 11 kap. 5 § riksdagsordningen yrkar jag därför på återförvisning av betänkande 2014/15:KrU1. Vi har nu under några timmar vetat om att det ska bli en återremiss - alla vi som är med i debatten. Vi sa också att vi för tids vinnande ska försöka ta debatten. Nu har mycket av debattiden runnit ut, och det innebär att mina alliansvänner har strukit sig, för det är av största vikt - för att vi ska kunna bordlägga ärendet - att ärendet blir färdigdebatterat före klockan 16, och vi ska se till att det blir så. Det innebär att vi kanske återkommer i morgon, inte minst därför att jag gärna vill förklara lite grann kring det som vi ska göra i utskottet. Det är också, herr talman, bra om ni kan påminna om att det är sammanträde i kulturutskottet en kvart efter det att voteringen är över. Herr talman! Vi presenterar en stram budget. Det innebär att varenda satsning finansieras krona för krona. Vi säger nej till stora skattehöjningar i allmänhet och säger nej till ökade skatter på unga och deras arbete i synnerhet. De höjda arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år kostar kultursektorn i dess allra vidaste bemärkelse 2,2 miljarder. Jag hörde av Niclas Malmberg att han ser ned på den svenska måltidskulturen, att han inte tycker att det är roligt att vi har några av världens bästa kockar, några av världens bästa servitörer, några av världens bästa sommelierer och så vidare. Jag tycker att det är fantastiskt! För väldigt många är matbordet den viktigaste kulturarenan i Sverige. Det är vid matbordet man kan njuta av riktigt god mat. Det är också där man kan överföra traditioner från generation till generation. Det är där vi sitter uppkopplade med våra paddor och våra mobiltelefoner och umgås på det lite nya sättet, där man ibland har ansiktet lite lägre än man hade förut. Herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att det är arbetslinjen och att fler betalar skatt som gör att vi har råd att satsa på kultur, idrott, medier och så vidare i vår anslagsbudget. Regeringens skattehöjningar på drygt 25 miljarder skadar tillväxten och är dåligt för kultursektorn. Det finns de som tror att antingen sänker man skatter eller höjer anslag. Lena Adelsohn Liljeroth lyckades höja kulturbudgeten med 916 miljoner under sin tid trots att vi sänkte väldigt många skatter. I Holland skar man ned budgeten med 1,8 miljarder under tiden 2011-2013, det vill säga 25 procent av budgeten, och dessutom införde man en biljettmoms som ökade från 6 till 19 procent. Det går att både sänka skatter och lägga mer pengar på välfärd, kultur, idrott och så vidare. Men då måste man få tillväxt. Då måste man få fler i arbete. De över 300 000 som kom i arbete under Alliansens år vid makten har bidragit med sina skattepengar, så att vi kan både sänka skatterna och höja anslagen till kultur och idrott. Politik hänger ihop. Herr talman! Det är inte alla som vet, åtminstone inte än, vad utgiftsområde 17 handlar om. Det är ett utgiftsområde på 12,8 miljarder där kulturen är på ungefär 6,8 miljarder, idrotten 1,7 miljarder, medierna 91 miljoner, trossamfunden 85 miljoner och friluftslivet 28 miljoner. Sedan finns det många konton på andra utgiftsområden som hänger samman med vårt fina utgiftsområde, men jag ska inte trötta er med dem här. Vi har ont om tid, och jag ska fatta mig kort. Vi har en stram budget, men vi har några satsningar. Det handlar om till exempel Myndigheten för tillgängliga medier, det handlar om konstnärer och det handlar om, åtminstone om man jämför med den rödgröna budgeten, mer pengar till trossamfunden. Det hade Kristdemokraterna gått upp och talat länge om ifall vi hade haft tid. Vi säger nej till de rödgröna satsningarna. Det är faktiskt så att de allra flesta av dem skulle jag ha haft långt ned på min prioritering av satsningar med ett enda undantag, och det gäller satsningen som kulturministern har varit med och gjort på Skapande skola. För detta ska hon ha en eloge. Om jag hade haft 25 miljoner mer - eller 35 eller 45 miljoner mer - i min budget hade jag slagits för att vi skulle kunna lägga mer pengar på Skapande skola. Herr talman! Min talartid är slut, men jag återkommer kanske i någon replik.

Herr talman! Jag riktar ett stort tack till dig, Per Bill, för att du har lyssnat på kritiken och för att vi får en återremiss till kulturutskottet. Det är mycket värdefullt att vi har en sådan situation att vi kanske kan rädda kulturtidskrifterna. Den budget som allianspartierna lade fram kanske inte var helt genomarbetad i alla delar. När de lade fram den visste de inte att det var den budget som riksdagen i slutändan skulle fatta beslut om. Då är det mycket fint att vi kan ta den tid som behövs för att försöka få en så noggrann beredning som möjligt. Jag hoppas att du håller med mig om att det gick för snabbt i kulturutskottet. Ni borde ha tagit er mer tid från början och tittat på vilka konsekvenser nedskärningarna för bland annat kulturtidskrifterna skulle medföra. Jag hoppas att ni nu tar er den tiden och gör en mer noggrann beredning. Jag känner samtidigt stor oro för att denna stora nedskärning ska drabba någon annan. Trots allt står ni där med knappa resurser. I slutändan måste vi få en situation där vi inte får en sektor som drabbas så här mycket. Jag begärde också replik för att du sade en mycket märklig sak när du påstod att jag på något sätt skulle se ned på hotell och restaurangbranschen. Vad får du det ifrån? Jag ser på inget sätt ned på den branschen. Det är en mycket viktig bransch. Min enda fråga till dig är: På vilket sätt gynnar skatterabatter för hotell och restaurangbranschen kulturtidskrifterna, taltidningarna eller scenkonsten? Att en sektor kan dra fördel av er politik gynnar inte en annan sektor. Det var den frågan jag ville ha svar på och ingenting annat.
Herr talman! Jag kan hålla min replik mycket kort. Jag försöker att vara en pragmatisk politiker, och jag försöker lösa problem. Jag återkommer under morgondagen med hur vår något förändrade budget ser ut. Det kommer ni, Niclas Malmberg, att få reda på när vi ses en kvart efter att vi har haft votering. Jag är glad att du inte ser ned på den fantastiska utvecklingen på restaurangsidan. Men jag tror att vi måste lära oss att det är två sektorer som håller på att växa ihop. Jag har gjort en liten sökning på de museer som finns i Stockholmstrakten. I stort sett alla har en shop där man kan köpa lite saker. Alla har ett kafé, och de allra flesta har en restaurang. Det hänger ihop. Det är till och med så att väldigt många vill bli restauratörer i ett museum eller i ett galleri därför att det ger så mycket mer. Det ger inte bara en matupplevelse, utan det ger en helhetsupplevelse.
Många av dessa restauranger drivs på entreprenad. Det är inte museerna själva som står för dem, och det är inte kultursektorn själv som drar fördel av de skatterabatter som ni ger, Per Bill. Det som både du och Alliansen i övrigt borde ha lärt er av detta är att vara mer noggranna och inte ha svepande formuleringar om att ni gynnar kultursektorn totalt med era skatter och att ni då inte ser att vissa sektorer fortfarande behöver statliga bidrag. Jag hoppas att ni har lärt er att ni måste vara mer noggranna och att vi nu kan hantera detta på ett bra sätt i kulturutskottet.
Herr talman! Så är det absolut. Jag kan bara säga att om man tar bort hotell, restauranger, konferenser och så vidare har vi vandrarhem - som definitivt ligger inom vår sektor - som hade åkt på 7 miljoner i skattehöjningar, stugbyar 7 miljoner, campingar 18 miljoner, förlag 105 miljoner, film, video och tv 57 miljoner, sändning av program 19 miljoner och så vidare. En del av regeringens drakoniska skattehöjningar gick alltså rakt in i hjärtat på svensk kultur.

Herr talman! Grattis hela Kulturtidskriftssverige som äntligen har fått de borgerliga ledamöterna att lyssna på er! Några sitter säkert på läktaren. Det är härligt att de borgerliga ledamöterna till slut har lyssnat. Vi har försökt att få er att ändra er. På det sista sammanträdet som vi hade i tisdags lyfte jag fram, precis som Rossana Dinamarca sa, att ni hade chansen att faktiskt göra denna förändring. Vi hade inte behövt stå här och ha ett så pressat tidsschema om vi inte hade haft denna situation. Men jag är inte bitter, utan jag är glad att ni äntligen har kommit till sans. Men det är klart att det är 15 miljoner som ska plockas någon annanstans. Vi får se i morgon vilka vi tyvärr får ge besked om att de blir av med dessa 15 miljoner. Men för kulturtidskrifterna, för Sverige, för demokratin och för yttrandefriheten är jag glad att vi med våra gemensamma påtryckningar har fått er att ändra er. Sedan kan man alltid ställa frågan: Hur tänkte ni när ni gjorde den här förändringen? Men det kan vi också ta upp i morgon. Jag hade också velat ställa frågan: Vilka är det som nu blir av med 15 miljoner? Men jag fick tidigare svaret att ni kommer att återkomma med det. Jag ser en risk med det, precis som med den här frågan, nämligen att ni nu i eftermiddag kommer med ett förslag som ingen får en möjlighet att faktiskt reagera på. Det är någon annan grupp som nu inte kommer att få del av läsfrämjande eller någonting annat. Det tycker jag är beklagligt. Det visar att den borgerliga Alliansens budget inte var genomtänkt. Man hade inte ett ordentligt budgetförslag som skulle läggas fram här i kammaren.
Herr talman! Jag ska fatta mig kort, eftersom jag tyckte att detta var en ganska snäll replik, möjligen bortsett från det sista. Jag kan därför bara säga att jag också är glad att vi nu försöker lösa denna situation för kulturtidskrifterna och också för barns och ungas läsande. Det fanns på detta konto 3.1 många väldigt behjärtansvärda saker. Därför är jag också mycket glad.
Herr talman! Jag ska också fatta mig kort. Vi får se om det är barn och unga som klarar sig och vilka det är som nu kommer att drabbas av detta i stället. Det får vi ta upp i morgondagens debatt.

Herr talman! Egentligen har de båda föregående replikörerna redan sagt allt, och Per Bill har också svarat, men bara för att göra markeringen: Jag tycker att det är bra att man nu har tänkt om. Jag vet inte om det är Kulturtidskriftssverige vi ska tacka eller om det möjligen är den förra kulturministern som verkar ha tagit de borgerliga i örat rätt ordentligt. Vilket det än är så är det bra. Men precis som de andra som har ställt frågan undrar jag över vem det nu är som ska chockas i morgon? Vem är det nu som ska få beskedet om 15 miljoner kronor mindre? Det är en väldigt liten summa. Precis som Per Bill anförde här tidigare har vi 12,8 miljarder i den här budgeten. 15 miljoner är då ganska lite. Sedan verkade Per Bill beklaga sig över att man inte hade mer pengar att lägga på Skapande skola. Men det handlar återigen om prioriteringar. Per Bill tycker att det är roligare att glädja de redan välbeställda med lägre skatter än att se till att vi har ett bra kulturliv som också driver demokratin framåt.
Herr talman! Jag kan hålla mig kort även här. De handlar om unga som får sitt första jobb och kan få en lön som de kan leva på. Att man har gjort en skattereduktion har skapat många jobb, och det är verkligen inte jobb som går till de välbeställda. Jag skulle säga att väldigt många av dem som får sitt första jobb och som får den här subventionen tillhör decil 1 eller 2, vilket är politikerspråk och innebär att det är de 10 eller 20 procent som har de lägsta inkomsterna i samhället.
Herr talman! Per Bill börjar prata om andra saker. Ska vi börja prata om vilka som har gynnats och inte gynnats vet också Per Bill att OECD i sin rapport pekar på att det är just i Sverige som klyftorna har ökat som snabbast under de senaste åren på grund av till exempel jobbskatteavdraget som har gjort den fattigaste decilen ännu fattigare och den rikaste decilen ännu rikare. Det är resultatet av borgerlig politik.
Herr talman! Det är en trend som började långt tidigare. Vi är fortfarande ett av världens mest jämlika länder, och det är jag stolt över.

Herr talman! Det har varit vindstilla i kulturpolitiken under åtta år. Alliansens kulturbåt har legat stilla, fast förankrad i botten med arbetslinjens ankare. Efter valet sjösatte vi rödgröna en helt annan båt, en större båt där fler människor får plats. Det är en båt med syftet att alla barn, oavsett om deras föräldrar har pengar över i slutet av månaden eller inte, ska få chansen att pröva sina vingar på en scen, starta ett band eller måla sin första tavla. De viktiga kultur och musikskolorna skulle utvecklas med sänkta avgifter och mer pengar till sin verksamhet. Den rödgröna båten är också en båt som lägger till där kulturen inte är en lika självklar del av vardagen, till exempel i miljonprogramsområdena. De som bor där skulle få möjlighet att utifrån sina egna idéer och behov, inte andras, låta kulturen bli en självklar del och också lyfta bostadsområdena. Vi har också valt att satsa på biblioteken. De skulle få den vind i seglen som biblioteken och vi alla behöver. Den rödgröna kulturpolitiken är en prioriterad satsning på kulturarbetarna. För oss i den rödgröna regeringen är kulturen något för de många, inte för de få. Fler skapar mer, är vår enkla och tydliga utgångspunkt. Kultur är något av det viktigaste vi har. Genom skapande verksamheter utvecklar vi vårt sätt att tänka, lära, känna och uppfatta oss själva och vår omvärld. När vi människor skapar något bearbetar vi också intryck och utvecklar kreativitet, nyfikenhet och förmåga till nytänkande. Konst och kultur fungerar hela tiden som mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. Relationer skapas. Samtal uppstår. På det viset kan vi öva tillit till andra människor och förstå andra människors verkligheter. Mer kultur till fler för människor samman, för Sverige samman. Detta, ett Sverige för mer kultur, har vi i regeringen valt att prioritera, för det är vad politik handlar om - prioriteringar. I vår budget prioriterade vi kulturen. Vi prioriterade mer kultur för fler. Vi prioriterade mångfald. Vi prioriterade yttrandefrihet. Alliansen och Sverigedemokraterna har i stället prioriterat skattesänkningar för de redan rika. Alliansen och Sverigedemokraterna tvingas nu efter massiva påtryckningar till eftertanke när det gäller kulturtidskrifterna. Men ni tänker ju inte om för att ni har valt att förändra det som utgör grunden för er kulturpolitik. Ni kommer ju inte att vilja satsa mer på kulturen. Det ni kommer att göra är att ta från några andra. Er ideologi är precis densamma. Vilka är det nu som ska drabbas i stället för kulturtidskrifterna? Några som inte har lika starka och tydliga röster? Är det barnen? Är det kulturarbetarna i stort? Är det biblioteken? Gunilla Carlsson sa att det som nu har hänt med återremitteringen visar på att Alliansens och Sverigedemokraternas kulturbudget inte var genomtänkt. Jag vill lägga till att det som nu blir mest tydligt är att kultur inte är viktigt för Alliansen och Sverigedemokraterna.

Herr talman! Jag ska försöka hålla mig kort. Jag tycker ändå att det är lite tokigt att säga att det har varit total stiltje och att ingenting har hänt. Skapande skola har grundats, kommit igång och utvecklats. Det är bra att det får fortsätta. Vi har i dag en kulturbudget som är 916 miljoner större än vad den var när Lena Adelsohn Liljeroth tog över, och vi har till exempel lagt fram den första kulturpropositionen på 35 år - Tid för kultur . Mellan 1974 och 2009 hände alltså ingenting, och sedan kom kulturpropositionen. Jag har lite svårt att förstå framför allt prioriteringarna. Om jag hade haft 300 miljoner mer till kultursatsningar på olika konton hade mina satsningar sett helt annorlunda ut. Att ha fri entré för alla in genom den första dörren, oavsett om man är en tysk turist eller varifrån man nu kommer, har jag inte riktigt förstått idén med, eftersom det riskerar att gå ut över barn och unga. I dag går barn och unga går gratis på alla dessa elva museer, och man går också gratis in på till exempel en Picassoutställning eller någonting sådant. Jag hörde i medierna när finansministern fick frågan om den här underfinansierade reformen inte riskerar att barnen och de unga ibland inte skulle få gå in på Picassoutställningar och annat. Det blev ett väldigt hummande svar på detta. Ska man då stänga ute barn och unga från specialutställningar som kanske skulle väcka deras känsla för kultur?
Herr talman! Skapande skola i all ära, men Skapande skola var inte tillräckligt som det var. Det var därför vi gjorde prioriteringen att utveckla konceptet Skapande skola, som framför allt har fungerat som en kanal för att transferera medel för mer kultur i skolan. Det var inte tillräckligt, och därför gjorde vi den satsningen. När du talar om museerna, Per Bill, ser du dem som någon sorts dagis där man kan släppa in sina barn? Vi måste öppna upp museerna också för de vuxna, för hela befolkningen, för tyska turister eller vilka turister som helst. Det måste vara svårt att vara kulturpolitisk talesman för Moderaterna och Alliansen när du hela tiden behöver bekräfta att skattesänkningar är vägen framåt även för kulturen. Sverige polariseras. Befolkningen delas upp. Just nu kan vi i gruppen unga se att skillnaderna mellan vilket liv de lever, vilken information de tar till sig och vad de har för värderingar aldrig varit större. Sverige behöver mer kultur, inte mindre. Jag vet inte om du vill att vi ska tycka synd om dig, Per Bill, när du hela tiden använder uttryck som "om jag hade haft ännu mer pengar". Det är fråga om prioriteringar. Antingen är kultur viktigt eller så är det inte viktigt. För oss rödgröna är kulturen viktig, det viktigaste. Därför prioriterar vi kulturen.
Herr talman! Den här gången ska jag försöka hålla mig kort. Kulturministern har alldeles rätt; kultur är jätteviktigt. Tillsammans med högre utbildning och forskning tillhör kulturen de allra viktigaste satsningar vi kan göra om vi vill skapa ett samhälle som får människor att växa, som får människor att trivas och som får människor att bli kreativa. Då ska vi naturligtvis börja så tidigt som möjligt och se till att alla barn och unga får många möten med kulturen och många möten med olika delar av kulturen, oavsett om det är hiphopdans på Fryshuset, klubbkultur på Södra Teatern eller en föreställning på Operan. Alla sorters kultur är viktigt. Därför blir jag lite oroad. Vi har tittat på vad det skulle kosta att finansiera en full satsning så att alla får gå in gratis på museerna. Den siffra vi haft har legat i närheten av 300 miljoner. Är det en felaktig siffra som departementet haft tidigare eller har det plötsligt blivit mycket billigare? Det är min fråga.
Herr talman! Den ska du få svar på, Per Bill. Jag vet inte om du inte hört eller om jag varit otydlig tidigare, men den siffran stämmer inte. Ja, den är felaktig. Det kostar 80 miljoner, punkt slut. Vi har räknat in allt, vilket vi också har kommunicerat, som ska ingå i fri-entré-reformen, och den kostar 80 miljoner, inget annat. Du inledde med att säga hur viktig kulturen är för våra barn, för unga, för alla i samhället, och att det är det viktigaste vid sidan av forskningen. Men så satsa på det då! Varför prioriterar Alliansen och Moderaterna, tillsammans med Sverigedemokraterna, att sänka skatterna för de rika? Inom vårt område, kulturområdet, blir det tydligt vad som är viktigt på riktigt. Ni vill att kulturen ska vara ett söndagsnöje för dem som har råd. Ni vill inte att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Varför kan ni inte säga det och vara tydliga med det, i stället för att förespegla att ni tycker att kultur är viktigt? Ni bara pratar.

Herr talman! Det var många anklagelser och märkliga slutsatser om Sverigedemokraterna. Vi kunde höra att Sverigedemokraternas budget kommer höginkomsttagarna till del, att vi prioriterar skattesänkningar och att vi bara gynnar de rika. Det har gjorts uträkningar om det, och det är tydligt att våra budgetförslag kommer låg och medelinkomsttagare, inte minst kvinnor, mest till del. Det är de som gynnas av våra budgetförslag. Vi har tidigare kunnat samverka med de rödgröna, till exempel när det handlade om att förhindra höjd brytpunkt i statlig inkomstskatt och andra reformer som ensidigt skulle ha gynnat höginkomsttagare. Nej, Sverigedemokraterna saknar inte visioner på kulturområdet, snarare tvärtom. Du har själv sett vårt budgetförslag, Alice Bah Kuhnke. Du har lyssnat på debatten. Det är tydligt att vi har visioner och målsättningar som på många områden är högre än regeringens, så också på kulturområdet. Låt mig komma med en sakupplysning. Det var inte så att Sverigedemokraterna och Alliansen hade samma budgetförslag inledningsvis. Att det vid en helhetsbedömning blev Alliansens budgetförslag som vann vårt gehör är inte detsamma. Jag kan snarare tycka att regeringen sviker kulturområdet. Du säger att kultur ska vara tillgängligt för alla. Ja, i Storstockholm, verkar det som. Var är visionerna, anslagen och den politiska viljan när det gäller friluftslivet och när det gäller idrottslivet, som nu tvingas prioritera mellan barn och ungdomsverksamhet och elitidrottssatsningar? Var finns de visionerna? Var finns visionerna och anslagen för Riksantikvarieämbetet och kulturmiljövården, som ser ett ökat behov men får mindre anslag?
Herr talman! Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, jag har svårt att lyssna och verkligen höra vad det är du säger, för jag kan inte ta det på riktigt allvar när du representerar ett parti som går emot sin egen politik - den som ni gick till val på. Du försöker ursäkta dig med att Sverigedemokraterna inte röstade för Alliansens politik och försöker hitta abrovinker till det som ni faktiskt har gjort i den här kammaren. Ni röstade mot er egen politik. Inte heller det du säger nu kan jag ta på allvar. Är det satsningar som ni vill göra eller är det bara prat? Du räknar upp en massa saker som ni vill satsa på, än det ena, än det andra, och säger att ni vill satsa ännu mer pengar. Men vad finns det för sanning i det? Nästa dag kommer du att gå emot din egen politik. Det är bara tomma ord.
Herr talman! Låt mig upprepa det jag sade tidigare. I parlamentariska församlingar, inte minst i Sveriges riksdag, läggs ett flertal budgetmotioner fram. Vi röstade för vårt budgetförslag i första hand. Det hade de rödgröna och Alliansen naturligtvis också kunnat göra om de ville ha de ökade anslagen till de satsningar och reformer som vi presenterade på det här utgiftsområdet. Det valde man att inte göra. Då står två förslag mot varandra, och vid en helhetsbedömning vann Alliansens förslag gehör. Vi ansåg den åtminstone kunna vara finansierad, och den hade vid en helhetsbedömning täckning. Det är inte trovärdigt att som kulturminister stå och tala om att kulturen är viktig, relevant och central för alla i hela landet om det samtidigt är så som vi under sommaren och hösten hört att det är. Vi ser att behoven på kulturmiljöområdet ökar i hela landet, vi ser att Riksantikvarieämbetet inte kan fullgöra alla sina uppdrag på grund av att de inte får ökade anslag och vi ser att friluftslivet skriker efter mer resurser för att kunna utveckla sin verksamhet för barn och unga, det som kulturministern anser vara viktigt. Och vi ser att idrottslivet behöver prioritera mellan barn och ungdomsverksamhet och exempelvis elitidrottssatsningar. Vad har ni för visioner kring detta? Vilka är era egna förslag för det? Det framgår inte.
Herr talman! Aron Emilsson, Sverigedemokraterna! Ledamöter i Sveriges riksdag! Sverige behöver mer kultur. Därför prioriterade den rödgröna regeringen att satsa på kulturen. 365 miljoner kronor har nu dragits bort från kulturen. Sverige är ett splittrat land. Människor i vårt land dras isär. Sverige behöver mer kultur. Jag är oerhört ledsen och också arg för att det nu inte blir så. Det ska bli mycket intressant att se vad Alliansen och Sverigedemokraterna i kulturutskottet har för överraskning till oss i morgon och vilken grupp det är som nu kommer att drabbas. Jag är mycket orolig för framtiden. Vi lever i en tid när Sverige behöver mer kultur, inte att vi återigen går in i ett kulturellt mörker.